Herr talman! Vi kan konstatera att finansministern är motspänstig när det gäller att lämna ifrån sig en proposition om avstående av företrädesrätten i fråga om den riktade nyemission som PKbanken vill göra. Jag har tolkat det Lars Werner sade som ett halvt löfte om att vpk i morgon i näringsutskottet skall ställa upp bakom det borgerliga kravet på att regeringen skall lägga fram en proposition i sakfrågan. Det tycker jag vore bra. Det skulle återupprätta en del av riksdagens auktoritet när det gäller det man själv har beslutat ganska nyligen. Finansministern har frågat om det finns några andra motiv från vår sida för kravet på en proposition. Det finns ett motiv, nämligen att vi vill ha en realprövning av den fråga som regeringen har velat avgöra själv, en fråga som har fördunklats och blivit mycket svår att bedöma inte minst genom finansministerns alla märkliga uttalanden, i synnerhet de som publicerades i Dala-Demokraten. Jag vet inte om det bara var pedagogiken det var fel på. Det sades tydligen mycket konstigheter på det pensionärsmöte i Falun som Dala-Demokraten refererar. I tidningsartikeln finns direkta citat av vad finansministern har sagt. Hans uttalanden är mycket märkliga. Han talade om att ”Penser ville ”tacka för hjälpen” och erbjöd PKbanken att köpa Carnegie”. Det var mycket olyckliga uttalanden som finansministern gjorde. Man kan t.o.m. tala om lösmynthet. Dessa uttalanden kan allvarligt skada PKbanken och dess relationer. Det är också skadligt när man bryter mot banksekretessen, om än inte mot lagens bokstav, och avslöjar kundrelationer mellan PKbanken och Erik Penser och säger att PKbanken skulle ha hjälpt en person ur ekonomiska svårigheter genom att lämna krediter. Vi har inget intresse av att förhala denna fråga. Vi är däremot intresserade av att få en realbehandling av denna fråga, så som denna riksdag har begärt att det skall vara i sådana här fall. Vi vill ha affärsmässighet hos de statliga företagen. Hela denna process visar orimligheten i att staten äger företag. Genom att staten äger företag skapas denna situation med en lång och utdragen process som är till skada för företagen och de anställda, i stället för att en mer affärsmässig behandling på normala villkor som gäller inom näringslivet kommer till stånd. Därför framhärdar vi i våra krav på att PKbanken liksom övriga statliga företag skall privatiseras. På det sättet skulle man även kunna lätta på statens skuldbörda, göra företagen mer framgångsrika och slippa alla problem med sekretess och politisk lösmynthet. Jag tycker att debatten i dag klart och tydligt har åskådliggjort behovet av en privatisering av statliga företag och även den dubbelmoral socialdemokraterna så sent som denna månad har visat prov på i förklaringarna — eller bortförklaringarna — till att man velat stödja denna affär. Ju fler förklaringar vi får desto sämre blir de, och desto skadligare för såväl PKbanken och dess anställda som riksdagen som helhet. Statens dubbla roller som angivare av ramarna för det statliga företagandet och som företagsägare går inte ihop. Det är där felet ligger. Därför borde vi snarast få ett förslag om försäljning av hela PKbanken i stället för denna något underliga affär, i vart fall om man skall ta citaten från finansministerns olika uttalanden vid pensionärsmöten på allvar.

Herr talman! Jag förstår att det upprörde finansministern att jag hävdade den liberala ståndpunkten att man prövar först och fattar beslut sedan. I herr Feldts sinnevärld är det uppenbart att det omvända förhållandet bör gälla: gärna en saklig prövning men först ett rejält beslut. Med den inställningen, herr talman, är det inte konstigt att så mycket går fel i vårt land som det gör i dag. Till herr Feldt kan jag säga att jag är beredd för egen del att sätta till den tid som erfordras för att ärendet, om det går till riksdagen, kommer att få prövas sakligt och inom en sådan tidsram att beslut skall kunna fattas av vårriksdagen. Herr talman! I den allmänna debatten har det gjorts gällande att S-E-Banken skulle ha varit konkurrent till PKbanken när det gällt köp av Carnegie Fondkommission. Uppgiften har dementerats av S-E-Banken, och jag har ingen som helst anledning att ifrågasätta riktigheten av denna dementi från S-E-Bankens sida. Men, herr talman, låt oss ändå för att belysa hur insnörd regeringen är i kreditmarknadens väv anta att S-E-Banken skulle ha varit intresserad av att köpa Carnegie Fondkommission. Hur hade i så fall en sådan affär kommit till stånd?

Så hade Curt Olsson då kommit upp till finansministern och sagt att S-E-Banken hade haft förhandlingar om Carnegie Fondkommission och att ett beslut om inköp kunde ligga förhållandevis nära. Hur hade finansministern handlat i det fallet? Ja, det kan vi naturligtvis inte veta någonting om, men uteslutet är inte att finansministern, med vetskap om att PKbanken var intresserad, försökt förhindra att affären mellan S-E-Banken och Carnegie Fondkommission skulle komma till stånd. Kanske hade han muttrat någonting obegripligt till Curt Olsson, och när denne sedan gått kanske han hade kastat sig på telefonen till ordföranden i PKbankens styrelse och sagt: Nu får ni skynda på och komma in med ett bud om inköp av Carnegie Fondkommission. Annars kommer S-E-Banken före och klipper till med affären.

Herr talman!

Jag avser självfallet då bankinspektionen. Så tycker vi att förhållandena skall regleras på en marknad, och vi är övertygade om att den klarhet som man genom ett sådant system skulle vinna skulle vara till stor fördel för alla berörda parter, inte minst för de många vanliga personer som är insättare eller låntagare i kreditsystemet.

Herr talman! Jag hoppas att finansministern i det inlägg som han har kvar tar sig tid att besvara min fråga om det fortsatta samarbetet mellan PKbanken och postverket. Det är naturligt att den frågan får ett svar i den här debatten. Det är också naturligt, efter den här debatten, att frågan får prövas av riksdagen. En så här stor fråga skall inte smygas förbi riksdagen. Vi nöjer oss inte, herr finansminister, med att få ta del av ett samtal mellan finansministern och ledande personer inom PKbankens styrelse och ett pressmeddelande. Dessutom har vi anledning att vara kritiska till att inte alla ledamöter i bankinspektionen fick möjlighet att yttra sig över denna fråga då inspektionen hade frågan uppe till behandling, men detta ligger på ett annat bord så att säga. Finansministern tycks ha bråttom att få den här frågan behandlad och är orolig att den skulle fördröjas om riksdagen fick möjlighet att pröva den. Detta föranleder mig till att ställa frågan: Vad är det som gör att det är så bråttom med det här ärendet? Vad är det i det här ärendet som gör att det bränns? Herr talman! För varje dag som går framstår det allt tydligare att socialdemokraterna har tappat förmågan att regera det här landet, med målet att minska maktkoncentrationen. Socialdemokraterna har blivit fångar i effekterna av den tredje vägens ekonomiska politik. Detta visar fusionsgaloppen under de senaste månaderna. Jag vill notera att kreditmarknadskommittén nu arbetar. I det sammanhanget bör, utöver maximala ägarandelar i banker, också sambandet mellan ägande och boende inom bankväsendet regleras. Det är rimligt att svenska industriarbetare, småföretagare, småsparare och vanliga hushåll får bli delägare i banker, t.ex. PKbanken, genom att köpa folkaktier i den banken. Den här affären mellan PKbanken och Pensers företag Carnegie Fondkommission har ju också lett till ett speciellt ”Rosornas krig”. Kommunalarbetareförbundets ordförande Sigvard Marjasin sitter i PKbankens styrelse, och han ställer sig positiv till affären. Däremot kritiseras den hårt av LO-ordföranden Stig Malm, och man kan ju fråga sig varför det är just ett rosornas krig mellan två framträdande socialdemokratiska fackliga ledare. Beror Stig Malms kritik möjligen på att han inte fått vissa personliga intressen tillgodosedda inom PKbanken? Svaret på den frågan har kanske bara Stig Malm, eller möjligen finansministern. Finansministern tar sedan upp de känslomässiga förhållandena i det här ärendet. Då vill jag upprepa min fråga: Finns det ytterligare vänskapliga affärer mellan finansministern, regeringen och Penser? I en intressant artikel i en affärstidning i förra veckan stod det att läsa om uppköpsvågens psykologiska sida. Artikeln knöt delvis an till dagens debatt om priset på Carnegie Fondkommission. Erfarenheten har ju faktiskt de senaste åren visat att priserna vid olika företagsköp har blivit allt högre. En förklaring — kanske den viktigaste — är att det finns ett stort överskott på pengar, medan det råder brist på goda placeringsobjekt. Man skall, enligt tidningen, inte underskatta psykologin i dagens merching money. Vädjar man till köparens mänskliga svagheter — fåfänga, maktlystnad och sentimentalitet — kan man få mycket bra betalt, enligt tidningen. Mot bakgrund av finansministerns förklaring på ett pensionärsmöte i Falun och de uttalanden som gjorts i den här debatten, där han motiverar köpet med hänvisning till Pensers tidigare hjälp med lån hos PKbanken, vill jag avslutningsvis fråga finansministern: Har någon av de tre mänskliga svagheterna — fåfänga, maktlystnad eller sentimentalitet — påverkat regeringens och finansministerns stöd för affären?

Herr talman! Lars Werner citerar en ledare i Aftonbladet och instämmer i slutsatsen i denna, nämligen att PKbanken skulle ha valt ett annat betalningssätt än aktier. Ja, vad återstår då? Jo, pengar. Lars Werner behöver inte hymla på den punkten. Han behöver inte vara fullt så ogenomtränglig som Aftonbladets ledarskribenter. Betalar man inte i aktier, måste man betala i pengar, det begriper nog de flesta. Nåväl, om PKbanken betalat i pengar skulle det ha lett till att insättarna i PKbanken som skattebetalare skulle se mer positivt på affären. Det betvivlar jag. Då skulle ju faktiskt pengar behöva tas ur budgeten för att finansiera köpet av Carnegie Fondkommission. Att detta ur skattebetalarnas synpunkt skulle vara att föredra har jag svårt att inse. Det kanske verkar underligt att jag behöver anlita Svenska Dagbladet i det här sammanhanget, men det är i själva verket den enda tidning som har insett vad affären ekonomiskt innebär. Där var man mycket upprörd när man konstaterade att innebörden av att betala med aktier, som sedan säljs till marknaden, är att Carnegie Fondkommission köps med privatkapitalets pengar. Och Svenska Dagbladet ansåg att detta var en ovanligt försåtlig form av socialisering, där man inte ens lät skattebetalarna stå för fiolerna utan privatkapitalet. Så jag tycker Lars Werner skall läsa Aftonbladets ledare med något mera kritiskt sinne än han har visat den här gången. Till Hadar Cars vill jag säga att jag inte alls är upprörd över att folkpartiet inte vet vad man tycker. Det är ju borgerlighetens problem snarare än mitt att folkpartiet inte har någon uppfattning. Att dess partiledare hade en uppfattning för 14 dagar sedan spelar tydligen ingen roll i dag. Sedan föredrog Hadar Cars en kortnovell om ett inbillat möte mellan mig och Curt Olsson. Jag tycker detta avslöjar en viss brist på kunskap om relationerna och ansvarsfördelningen inom förvaltningen när det gäller sådana här frågor. Det är bankinspektionen som har att ta ställning till huruvida ett förvärv av ett bolag av det här slaget bör göras eller inte och kan tillstyrkas eller inte. Curt Olsson skulle aldrig dyka upp i finansdepartementet för att underställa regeringen en sådan affär. Han vet nämligen att där får han inget svar, han kan inte få det och skall inte få det. Därför skulle det här mötet aldrig ha ägt rum, annat än i herr Cars fantasi. Per-Ola Eriksson frågar: Vad är det som bränns? Varför behöver affären behandlas i vår? Per-Ola Eriksson kan ju fråga folkpartiets och moderaternas företrädare i denna debatt, som tydligen har insett att skall ett undertecknat avtal leda till ett genomförande, kan det inte ligga ett halvår och vänta. Per Westerberg och Hadar Cars kanske kan ge Per-Ola Eriksson en lektion rörande innebörden av riksdagsprövningen, om den skall ta ett halvår. Sedan får vi om igen höra att den ivrigaste kämpen mot maktkoncentration i Sverige är centerpartiet. Centerpartiets ordförande har ju under senare tid med förtjusning idkat ett slags långdistansskytte mot socialdemokratin när det gäller maktkoncentration och fördelningsfrågor. Det är bara det att varje gång denna riksdag haft att behandla något ärende som rör privatkapitalets makt i Sverige — antingen det har gällt att lägga någon skatt på det, att begränsa dess rörelsefrihet eller att ge samhället, staten, ett större utrymme — så har centerpartiet hängt med moderaterna och folkpartiet och sagt nej. Nu, i denna mandatperiods elfte eller tolfte timme, är man tydligen beredd att ställa upp på regeringens förslag när det gäller likviditetsindragning från de stora företagen. Men denna svala förebådar nog ingen sommar, för när ni väl är tillbaka i den borgerliga säcken igen kommer ni att precis som tidigare benhårt försvara de privilegier och positioner som både finansoch privatkapital har i Sverige. Det är vad ni har gjort i alla år. Att sedan centerpartiet då det är fråga om andra åtgärder anser sig driva en radikalare politik än folkpartiet och moderaterna, t.ex. i fråga om regionalpolitiken, förtar inte det intryck man har av att ni, när det verkligen har gällt, inte velat vara med. Aldrig har ni heller diskuterat maktkoncentrationen i era egna led. Jag tänker då på jordbrukets föreningsrörelse och alla bolag i det sammanhanget. Titta på listorna över börsnoterade bolag knutna till jordbrukets föreningsrörelse — en av de största kapitalkoncentrationerna i Sverige! Den saken har ni aldrig ägnat något intresse eller sett som något problem. Herr talman! Jag sade tidigare att regeringen inte har för avsikt att beröva riksdagen någon konstitutionell möjlighet att pröva regeringens beslut och förslag. Efter de deklarationer som Per Westerberg och Hadar Cars avgav — avinnebörden att även om Hadar Cars inte vet var han hamnar, kommer man att arbeta så i riksdagen att en proposition kan behandlas och beslutas före vårsessionens slut — kommer jag att råda regeringen att på torsdag fatta beslut om en proposition i detta ärende, om det då finns något ärende. Det beror ju på vad PKbankens styrelse i morgon beslutar. Men om det finns ett ärende, kommer det att föreläggas riksdagen. Jag utgår från att det då får den behandling som företrädare för moderata samlingspartiet och folkpartiet har förespråkat här i dag, dvs. att ärendet skall kunna avgöras innan vårsessionen är slut. Det som kvarstår och som utgör det bestående intrycket av denna debatt är följande. Skälet till att de borgerliga partierna — här kan jag hålla med Lars Werner — intresserar sig för köpet av Carnegie Fondkommission är i första hand att det ger dem tillfälle att utmåla varje form av statlig företagsverksamhet såsom antingen skadlig eller också oförenlig med det politiska spelets regler eller dess allmänna moral. Man kan, för all del, ha den inställningen. Men då bör dessa tre partier med mycket stor konsekvens arbeta för de linjer som man här har dragit upp, nämligen för att i enlighet med sin egen övertygelse avskaffa allt statligt ägande. Någon annan slutsats av ert resonemang kan inte dras. Jag har frågat mig hur detta verkligen kan vara möjligt. Såvitt jag förstår tänker ni, om ni vinner valet i höst, ordna en stor realisation av statliga företag och bolag, som då blir affärsdrivande verk. Jag har också frågat mig: Vad finns det för praktiska möjligheter när det gäller att ösa en stor mängd aktier över den svenska aktiemarknaden? Enligt er kalkyl skulle staten därmed lägga beslag på hela utbudet av nytt riskkapital för ett antal år framöver. Det blir således en mycket märklig form av privatisering, i den meningen att staten lägger beslag på allt riskkapital som finns och berövar övriga delar av näringslivet möjligheter att bygga ut sin kapitalstock. Om det är klok politik kan verkligen betvivlas, även från borgerlig synpunkt. Men detta håller ni alltså på att binda upp er för. Vi kommer faktiskt att tillåta oss att anse att det i ett samhälle som vårt finns plats för statligt företagande. Vi bygger inte vårt resonemang på någon doktrin som ni gör när det gäller privat företagande, utan vi utgår från en pragmatisk hållning till sådant som vi tror kan motverka maktkoncentration, motverka felanvändning av våra resurser beträffande statligt företagande. När det gäller PKbanken är jag medveten om att denna måste acceptera en stor del av de spelregler som finns i den värld som vi lever i. Men på en punkt, Per-Ola Eriksson och Lars Werner, är ändå statligt ägande av obestridd betydelse. Om vi inte hade haft statligt ägande och om vi inte hade byggt upp löntagarfonderna under den här perioden, skulle antalet miljardärer och miljonärer i privat regi ha varit mycket större. Jag kommer att försvara statligt ägande åtminstone av den anledningen att det bidrar till att olikheterna i fråga om förmögenhet och inkomster inte är fullt så stora som de annars skulle vara.
För någon tid sedan greps i Skåne en person som smugglat in personer via tullen i Helsingborg. Under förhören framkom att tullstationen i Helsingborg stått obemannad vid de tillfällen han illegalt fört in personer. En av landets största tullstationer har uppenbarligen vid flera tillfällen varit obemannad. Helt okontrollerat har utländska medborgare kunnat ta sig in i landet. Det är från många olika synpunkter ytterst otillfredsställande, inte minst mot bakgrund av risken för att narkotika och personer med avsikt att begå brott helt okontrollerat kunnat komma in i landet.

Herr talman! Göran Ericsson har påstått att en av landets största tullstationer — den i Helsingborg — vid flera tillfällen har varit obemannad så att utländska medborgare helt okontrollerat kunnat ta sig in i landet. Mot den bakgrunden har Göran Ericsson frågat mig om jag kan redovisa vilka skäl som ligger bakom nämnda förhållande och vilka åtgärder jag avser vidta så att detta inte kan återupprepas. Passkontrollen vid våra gränser ankommer i första hand på polisen, men det sker en samverkan mellan polis och tull ävenpå detta område. Enligt vad jag har inhämtat har personalläget hos tullen i Helsingborg varit ytterst ansträngt vissa perioder under senare tid. Bemanning av tullfiltren har dock alltid prioriterats högt. Det kan emellertid inte uteslutas att något tullfilter vid något enstaka tillfälle har måst lämnas obemannat. Om så skulle ha varit fallet är detta naturligtvis inte tillfredsställande. Jag räknar med att de akuta problemen på personalsidan hos tullen i Helsingborg numera är övervunna, så att kontrollen i fortsättningen kan skötas på ett acceptabelt sätt.

Herr talman! Jag vill inledningsvis tacka statsrådet för svaret på min fråga, men jag vill samtidigt meddela att svaret är djupt otillfredsställande. Ett tullfilter — ett av de största i landet — får aldrig stå obemannat. Jag anser att den politik som leder till att det inte kan uteslutas att ett tullfilter har stått obemannat är ovärdig. Vi försöker i denna kammare, liksom man gör i kommuner och landsting, bedriva en offensiv kamp mot narkotikan. Här läggs mycket pengar ned. Vi tror naturligtvis i vår arma enfald, här i kammaren och säkert också ute i kommunerna, att detta är en kamp som vi för på en ”fair” plan, det vill säga att det görs en kontroll vid Sveriges gränser. Vi måste också agera mot det som finns inne i landet i form av narkotika. Finansministerns meddelande innebär att detta är ett bortkastat arbete. Det kan inte uteslutats, säger finansministern, att tullfiltret har stått obemannat. Vad har då kommit in genom det? Är det terrorister, narkotika eller andra typer av faror? Herr talman! Sverige är ett öppet och fritt land — det är en demokrati och skall så förbli. Men ett sådant land är skört; vi måste försvara vår frihet och öppenhet. Därför måste det göras en ordentlig och solid tullkontroll av personer och material som passerar in över våra gränser. Herr talman! Jag vill än en gång tacka för svaret, i den meningen att det nu tycks vara klart att personalsituationen vid tullstationen i Helsingborg är så tillfredsställande att stationen inte längre står obemannad vissa tider.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Jag anser att konsumentens rättmätiga krav och behov av insyn i hanteringen av varor och tjänster knappast kan ifrågasättas. De behoven får därför inte heller stå tillbaka för företagens intresse att skydda eller undanhålla uppgifter om redlighet och hygien. Det anser jag vara ett fundamentalt krav i vårt svenska samhälle. Det är därför minst sagt upprörande när det har avslöjats att miljöoch hälsoskyddsnämnden samt livsmedelsverket inte får lämna ut uppgift om namn på företag som inte skött hanteringen på ett godtagbart sätt. Förhållanden har avslöjats som gäller både restauranger och livsmedelsindustrier. Jag anser att det föreligger en fundamental tvetydighet i fråga om hanteringen av dessa frågor i förhållande till sekretesslagen: å ena sidan företagens önskade skydd för konkurrenskänsliga uppgifter, å andra sidan konsumentens krav på insyn i rådande förhållanden som gäller hygien och miljö. Dessa uppgifter är viktiga för konsumenten och dennes anspråk på valfrihet. Det gäller att kunna välja bästa vara. Men här skyddar sekretesslagen både restauranger och livsmedelsföretag enligt domar som vi har fått ta del av. Därmed lämnar man konsumenten i sticket. Vi är i Sverige vana vid att myndigheten — oavsett om det är hälsooch miljöskyddsnämnden eller annan myndighet — spelar med öppna kort, dvs. öppet redovisar de förhållanden som råder, oavsett om det gäller tillfredsställande eller om det gäller dåliga resultat. I det här fallet står konsumenten utan relevant information. Det kan väl ändå inte vara meningen att klara missförhållanden skall skyddas? Jag tolkar statsrådets svar så, att det är önskvärt att få till stånd en ändring endera av sekretesslagen eller också av annan lag, så att konsumentintresset får råda över affärsintresset och därmed medverka till att förbättra redlighetsoch miljöförhållandena. Dessutom skulle inte bara jag utan även företagen vara mycket tacksamma om vi kunde få veta när denna ändring av resp. lagar kan komma till stånd.
Herr talman! På den sista frågan måste jag tyvärr svara att det är omöjligt för mig att lämna någon tidsangivelse i dag. Vi har börjat analysarbetet mellan de berörda departementen. Självklart är vi angelägna om att ändringen skall ske så snabbt som möjligt. Men jag kan i dag inte bedöma i vilken utsträckning det rör sig om komplicerade förslag till ändringar i lagstiftningen. Jag är emellertid angelägen om att den oklarhet som finns skall undanröjas så snart som möjligt.

Herr talman! Ingela Mårtensson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att intentionerna i lagstiftningen om förbud mot offentliga pornografiska föreställningar skall uppfyllas. Enligt 10 § allmänna ordningsstadgan är det förbjudet att anordna offentlig pornografisk föreställning. Den som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Överträdelser av förbudet mot offentlig pornografisk föreställning har lett till åtal i ett antal fall. I några fall har åtallett till bötesstraff och i något fall till fängelsestraff. Vid Stockholms tingsrätt har helt nyligen avgjorts mål som rör några av de klubbar i Stockholm som har upphört att existera. Riksdagen har för kort tid sedan tagit ställning till några motioner, bl.a. en av Ingela Mårtensson, med önskemål om åtgärder som kan bidra till att förbudet mot otillåten pornografisk föreställning blir mer verksamt. Socialutskottet uttalade i ett yttrande till justitieutskottet att det fanns skäl att se över bestämmelserna i allmänna ordningsstadgan. Justitieutskottet avstyrkte emellertid enhälligt bifall till motionerna med hänvisning till bl.a. de bedömningar som utskottet gjorde när förbudet mot offentlig pornografisk föreställning infördes år 1982. Riksdagen följde utskottet. Förbudet mot offentlig pornografisk föreställning är ett led i strävandena för jämställdhet oich sexuell frihet byggd på ömsesidig respekt, samhörighet och gemenskap. Förbudet är också ett viktigt inslag i samhällets ansträngningar att motverka prostitution. Det är polis och åklagare som i första hand har att övervaka att förbudet efterlevs. Som jag nämnde har det också meddelats fällande domar i flera fall. Men det viktiga förebyggande arbetet — att få unga människor att hålla sig borta från dessa miljöer — är en uppgift främst för socialtjänsten. Därför är det naturligtvis väsentligt att socialtjänsten har nödvändiga resurser för sådana insatser. Det är också angeläget att uppbyggnaden av en permanent prostitutionsförebyggande verksamhet stimuleras. Som jag ser det är det samma slags åtgärder som vidtas mot prostitutionen som i första hand bör tillgripas mot de s.k. sexklubbarna för att förhindra att ytterligare kvinnor dras in i den verksamhet som bedrivs där. Jag vill också peka på att polisens möjligheter att ingripa och att delta i det förebyggande arbetet bl.a. är en fråga om att fördela befintliga resurser. Beslut om den närmare inriktningen av polisverksamheten och användningen av polisens resurser fattas numera på lokal nivå. Detta bör öka möjligheterna att motverka överträdelser av förbudet mot offentlig pornografisk föreställning på de orter där man har särskilda problem med den här typen av verksamhet.

Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Det är riktigt att jag har väckt en motion om offentliga pornografiska föreställningar och att denna tillsammans med en fempartimotion från förra året behandlades av riksdagen nu i vår. Som Anna-Greta Leijon säger i svaret ansåg ett enigt socialutskott att det finns skäl att se över bestämmelserna i den allmänna ordningsstadgan såsom vi föreslog i våra motioner. Tyvärr gick justitieutskottet emot socialutskottet — mycket förvånande enligt min mening. Riksdagen beslöt enligt justitieutskottets förslag, men ett sjuttiotal ledamöter röstade för bifall till motionsförslagen. Det var ett sjuttiotal röster från olika partier. Både justitieutskottet och justitieministern hänvisar till att det finns ett förbud mot offentliga pornografiska föreställningar. Visst, men straffsatserna är alldeles för låga. Straffsatsernas nivå indikerar hur ett brott prioriteras i polisens brottsbekämpning. Det har lett till att polisen i Göteborg inte särskilt bryr sig om sexklubbarnas verksamhet. I Stockholm däremot har det, som Anna-Greta Leijon säger i sitt svar, väckts åtal mot några sexklubbar. Stockholmspolisen tolkar lagen så, att privat posering på sexklubb är detsamma som offentlig pornografisk föreställning. Därför har man lyckats stävja den här typen av verksamhet. Det är viktigt, eftersom privat posering ligger väldigt nära prostitution som företeelse och mycket lätt kan leda till prostitution. I Göteborg erbjuds privat posering på sexklubbarna. Det framgår inte minst av den rapport som socialförvaltningens prostitutionsgrupp skrivit om stadens sexklubbar. Jag skall inte läsa högt ur denna rapport här, det är en förskräcklig beskrivning. Jag har överlämnat ett exemplar av rapporten till justitieministern och hoppas att hon läser den. Det är en beskrivning av både mäns och kvinnors förnedring. Polisen i Göteborg vill inte kommendera poliser att köpa tjänster på sexklubbar för att på så sätt få möjlighet att väcka åtal. Polisen anser inte heller att det är lönt att avsätta resurser för att stämma sexklubbsägare när straffet är så lågt. Anna-Greta Leijon säger att det är fråga om att fördela befintliga resurser. Det är riktigt. Men det Anna-Greta Leijon säger i de sista meningarna i svaret håller jag inte med om. Hon uttalar där: ”Beslut om den närmare inriktningen av polisverksamheten och användningen av polisens resurser fattas numera på lokal nivå. Detta bör öka möjligheterna att motverka överträdelse av förbudet mot offentlig pornografisk föreställning på de orter där man har särskilda problem med den här typen av verksamhet.” Jag tycker inte att den beskrivningen stämmer in på Göteborg. Jag vill återigen fråga justitieministern om vi bara skall acceptera att det är på det här viset eller om justitieministern kan tänka sig att vidta några åtgärder.

Fru talman! Nej, vi skall inte acceptera att det är på det här sättet. Det gör vi inte heller — i lag är det förbjudet. Det framgår också mycket tydligt av motiven till straffbestämmelserna att lagstiftningen omfattar också enskild, privat, posering. Det föreligger inget tvivel på den punkten. Det är förbjudet i lag, och därför måste vi se till att det också beivras. Vi har strävat efter — och det avser jag att fortsätta att göra — att decentralisera beslutsfattandet inom polisen. Vi vill göra det möjligt att göra lokala avvägningar av var polisresurserna framför allt skall sättas in. Det är självklart att vi på det sättet kan få ut ett mycket mer effektivt polisarbete — förhållandena skiljer sig ju mellan polisdistrikt. Jag vet inte vad Ingela Mårtensson menade när hon sade att polisen inte skall köpa tjänster. Jag tycker att det är självklart att polisen inte skall köpa tjänster av det här slaget. Det understryks också mycket kraftigt i rapporten från Göteborgs socialförvaltning, som jag har hunnit läsa nu medan jag suttit här. Det finns verkligen goda skäl för polisen att inte på det sättet delta i den här verksamheten. Verksamheten är alltså förbjuden, och det framgår mycket klart att även det som kallas för privat eller enskild posering omfattas av förbudet.
Fru talman! Vad jag har förstått har man gått till väga så, att poliser på tjänstetid gått på sexklubbar och utgivit sig för att vilja köpa tjänster — annars vet man ju inte vad det är man skall väcka åtal för. Polisen i Göteborg har enligt min sagesman uttalat att man inte är villig att kommendera polismän att gå på sexklubbar och bete sig på det sättet. Jag tycker i och för sig att rapporten är talande nog och skulle kunna utgöra grund för att väcka åtal mot sexklubbar där den här typen av verksamhet förekommer. Men jag tycker också att justitieministern har ett ansvar på det här området. Det är väl bra att man decentraliserar beslutsfattandet och att det läggs närmare verksamheten, men om följden blir så olika tolkningar tycker jag att man ändå kunde vänta sig ett ingripande från justitieministern.
Fru talman! Både Ingela Mårtensson och jag medverkade vid lagstiftningsarbetet, men tolka lagarna skall andra och inte vi göra. Jag har på grundval av den information som jag har fått utgått ifrån att polismännen, när man varit på sexklubbarna, inte deltagit som aktiva parter utan varit där som åskådare. Jag hoppas att så är fallet.
Fru talman! Jag har inte uttalat mig om aktiviteterna från polisens sida, men jag har uppfattat saken så, att polismännen har besökt sexklubbarna och köpt tjänsterna för att som åskådare få möjligheter att bedöma hur verksamheten bedrivs. Även om vi inte skall gå in och tolka lagarna — det gör naturligtvis varje polisdistrikt för sig — anser jag att det väl borde komma någon erinran eller annan reaktion från de högsta ansvariga på området om man ser att resultatet är att det ändå förekommer sådant som klart definierats som brott.

Fru talman! Med hänvisning till riksdagsordningens 6 kap. 1§ får jag meddela att jag på grund av att interpellationen lyfts från ett departement till ett annat inte har möjlighet att besvara Pär Granstedts interpellation om arbetsmarknaden i Stockholmsregionen inom den föreskrivna tiden fyra veckor. Jag har för avsikt att besvara interpellationen måndagen den 30 maj.

Fru talman! Ann-Cathrine Haglund har frågat mig om jag är villig att medverka till att de offentliga monopolen bryts så att kvinnornas ställning i arbetslivet och samhället stärks. Ann-Cathrine Haglund exemplifierar vad hon kallar offentliga monopol med den verksamhet som bedrivs inom samhällets barnomsorg. Monopol betyder ”företag med ensamrätt”. Barnomsorg erbjuds i dag i form av daghem, dagmammor och lekskolor i landets alla kommuner. I vissa kommuner finns också s.k. trefamiljssystem, föräldrakooperativa daghem, Montessoridaghem och andra daghem som drivs utifrån speciella pedagogiska utgångspunkter. Den offentliga barnomsorgen drivs således av 284 olika huvudmän i en rad olika former. Jag delar inte interpellantens uppfattning att det existerar offentliga monopol inom barnomsorgsverksamheten lika litet som inom andra delar av samhällets vårdoch omsorgsverksamhet. Ann-Cathrine Haglund vill stärka kvinnornas ställning i arbetslivet och i samhället genom att ge kvinnor större möjligheter till egenföretagande inom exempelvis barnomsorgsverksamheten. Jag betvivlar att jämställdheten mellan kvinnor och män i arbetslivet skulle öka genom en privatisering av exempelvis barnomsorgen. Jag tror inte strävan efter ökad jämställdhet har varit den främsta drivkraften bakom initiativ som t.ex. Pysslingen! I många kommuner tror jag snarare att de kvinnor som i form av privata dagmammor varit egna företagare inom barnomsorgsverksamheten med tillfredsställelse hälsat möjligheterna att få en anställning som kommunala dagmammor med reglerade lönevillkor och annat som hör till en anställning. Jag anser inte heller att det finns någonting som på ett övertygande sätt visat att privat verksamhet medför större jämställdhet än offentlig verksamhet. Tvärtom är det så, att trots stora brister i jämställdheten inom stat och kommun är situationen i näringslivet inte bättre. Löneskillnaderna är t.ex. större och vi kan notera en lägre andel kvinnliga chefer både på mellannivåer och på ledande befattningar jämfört med offentlig sektor. Ann-Cathrine Haglund anför också att ett ökat inslag av privat vård och omsorgsverksamhet skulle vidga kvinnornas arbetsmarknad. Omfattningen av arbetsmarknaden inom vårdsektorn påverkas mer av beslut om hur mycket resurser vi vill avsätta till sådan verksamhet än av om verksamheten bedrivs i offentlig eller privat regi. Stora delar av den privata tjänstesektorn är etablerad där det finns en stor och lönsam marknad snarare än i glesbygd och mindre tätorter. Det finns därför anledning att tro att en privatisering av vårdsektorn skulle kunna medföra en utarmning av de lokala arbetsmarknaderna i glesbygder och i mindre tätorter. Friheten att bo kvar i sin hembygd förutsätter tillgång till samhällelig service oavsett om denna service är företagsekonomiskt lönsam eller inte. Sedan några år tillbaka ökar nyföretagandet i landet. Inte minst ökar det kvinnliga nyföretagandet. Jag ser positivt på denna utveckling. Den kvinnliga nyföretagsamheten stimuleras också både av utvecklingsfonderna i deras reguljära verksamhet och av arbetsmarknadsdepartementets projektverksamhet. Det är emellertid viktigt att uppmärksamma nyföretagandet ur jämställdhetssynpunkt. Det finns risk för att kvinnliga företagare kan ha alltför låga lönsamhetskrav på sina företag och att lönsamheten ligger under den nivå som medger ett uttag av en marknadsmässig lön. Det kvinnliga nyföretagandet får inte bli en fattigdomsfälla! Vi bör inte heller konservera den nuvarande könsuppdelningen på arbetsmarknaden. Tvärtom bör strävandena vara att få in fler män i vårdoch omsorgsverksamheten. Men detta är inte liktydigt med privatisering av omsorg och vård. Mitt svar till Ann-Cathrine Haglund blir således att regeringen arbetar målmedvetet för att stärka kvinnornas ställning i arbetslivet och i samhället. För några veckor sedan presenterades handlingsplanen för jämställdhet i en proposition till riksdagen. Av handlingsplanen framgår att den offentliga verksamheten — inte minst barnomsorg, åldringsoch sjukvård — är en nödvändig förutsättning för jämställdhet och inte något hinder. Genom en stark offentlig sektor har vi en hög kvinnlig förvärvsfrekvens i alla delar av landet. Den offentliga sektorn — och inte minst barnomsorgen — har inte bara erbjudit arbete åt en mängd kvinnor utan också skapat de praktiska förutsättningarna för kvinnorna att gå ut på arbetsmarknaden. Till skillnad från Ann-Cathrine Haglund anser jag att utbyggnaden av den offentliga sektorn har varit en av de stora jämställdhetsreformerna i vårt land. Den planerade fortsatta utbyggnaden av barnomsorgen kommer enligt min mening att ytterligare stärka kvinnornas ställning på arbetsmarknaden.

Fru talman! Jag vill först tacka för svaret. Tyvärr vittnar det om total brist på insikt om nödvändigheten av att luckra upp de offentliga monopolen för att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden och därmed i samhället i övrigt. Den som har stark ställning i arbetslivet och inflytande över sitt arbete får lättare inflytande också i samhället. 56 90 av de förvärvsarbetande kvinnorna arbetar inom offentlig sektor, främst vård och omsorg. Mer än 80 96 av de landstingsanställda är kvinnor. För dessa kvinnor är det så gott som omöjligt att välja arbetsgivare, arbetsmiljö eller inriktning. Svårigheterna att starta eget är nästan oöverkomliga. Orsaken är att det i praktiken råder offentligt monopol på dessa områden. Det finns visserligen inte direkta förbud att starta och driva enskild verksamhet, men regler, byråkrati, ”Dagmar”, styrande statliga och kommunala bidrag och skattesystemet gör det hart när omöjligt. Allt styr mot offentlig verksamhet. Det går inte för enskild verksamhet att konkurrera, om man inte får anslutning till försäkringskassa eller likvärdiga bidrag. Och det är kvinnorna som är fast i monopolyrkena med låga löner, ofta hopplösa arbetstider, svårighet att göra karriär och låg status. Varför skall det i praktiken vara näringsförbud där kvinnor arbetar och på områden där så många kvinnor är särskilt duktiga, har särskilt kunnande och kanske lång gedigen erfarenhet? Jag delar statsrådets positiva syn på det kvinnliga nyföretagandet. Jag delar också oron för risken att kvinnliga företagare kan ha alltför låga lönsamhetskrav och att de kan ha svårt att få ut marknadsmässig lön. Det finns därför all anledning att underlätta småföretagandet och därmed det kvinnliga företagandets villkor. Jag håller också med om att det finns åtskilligt att göra för att stärka kvinnors ställning i näringslivet. Men det motsäger inte att man skall stärka kvinnorna i den offentliga sektorn. Det motsäger inte heller att nyföretagande måste kunna ske inom de områden där de flesta kvinnor är verksamma: sjukvård, äldreomsorg och barnomsorg — områden där det finns så oändligt mycket kvinnokraft! Det måste bli möjligt för en förskollärare att starta eget och driva en förskola eller ett daghem som ett litet företag eller att välja att arbeta i enskild barnomsorg. Det måste bli möjligt för ett sjukvårdsbiträde att starta eget sjukhem eller enskild hemtjänst och driva det i egen regi eller välja att arbeta i enskild verksamhet. Det måste bli möjligt för en sjuksköterska att starta och driva en vårdcentral, för en distriktssköterska att starta egen mottagning eller att välja att arbeta i enskild regi. Att släppa loss alternativen innebär att alla de kvinnor som i dag arbetar i offentlig verksamhet och som har idéer och kreativitet kan använda dem för att forma t.ex. vård eller barnomsorg efter eget huvud. Och vi behöver nya idéer och nya lösningar i Sverige! Tänk så många olika former av barnomsorg som skulle utvecklas med ett vårdnadsbidrag, avdragsrätt för barntillsynskostnader och ett likvärdigt stöd till alla olika former av barnomsorg! Tänk så många som skulle kunna forma vårdalternativ om vi fick en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring som — precis som tandvårdsförsäkringen — kunde följa patienten till valfri vård! Samtidigt ger detta alternativ för den personal som vill byta arbetsgivare. Varför skall vårdpersonal vara hänvisad till endast landstinget som arbetsgivare, eller en förskollärare till endast kommunen, dvs. till arbetsgivare som sällan frågar efter vad den enskilda anställda tycker, kan och skulle vilja uträtta? Vård och omsorg kommer alltid att behövas. Ges den i olika former kan personalen välja var och hos vem man vill arbeta. Många vill säkert arbeta kvari den offentliga sektorn. Andra vill ha en annan arbetsgivare och kanske en annan inriktning på sitt arbete. Det måste finnas en fri arbetsmarknad även inom vård, omsorg och service. Detta är i dag den viktigaste kvinnofrågan. Med en större enskild sektor kan arbetssökande finna just de arbetsförhållanden och tider de önskar. Små enskilda enheter kan tillgodose personalönskemål betydligt lättare än de jättestora enheter som kommuner och landsting utgör. Konkurrensen kan också medverka till att höja lönerna. När olika arbetsgivare tävlar om de anställda ökar lönerna och förbättras arbetsvillkoren. Samtidigt gör konkurrensen kvaliteten bättre. Den enskilda sektorn måste vara så bra att människor väljer den. Offentlig verksamhet måste vara så bra att personal och patienter vill vara kvar där. Innehållet måste förbättras, personalen stärkas. Man måste lyssna till personalen. Kvinnorna i vården skulle äntligen få verkligt inflytande över arbetet. Konkurrens med en växande enskild sektor ger personalen i offentlig vård en starkare ställning. Kommuner och landsting tvingas föra en bättre personalpolitik. Säkerligen skulle detta minska personalbristen i vården. Fru talman! Jag vill avslutningsvis ställa några frågor till statsrådet Thalén: Varför skall det i praktiken vara näringsförbud där kvinnor arbetar — på områden där så många kvinnor är särskilt duktiga? Varför kan det inte utgå likvärdiga bidrag när två förskollärare med lång erfarenhet startar ”eget” daghem eller förskola? Varför vill inte statsrådet att all den kvinnokraft som finns i vården och barnomsorgen skall komma till sin rätt? Statsrådet vill uppenbarligen inte låta kvinnorna i vården starta eget eller välja arbetsgivare.

Fru talman! Det finns starka historiska skäl för att samhället bedriver sin vård och omsorg i offentlig regi. Vi har haft ett samhälle med ett annat system. Vi ser i vår omvärld länder som har ett annat system, med de inslag som förespråkas av Ann-Cathrine Haglund. Varför släpps inte kvinnokraften loss? frågade Ann-Cathrine Haglund. Jag delar uppfattningen att kvinnokraften skall släppas loss. Självfallet anser jag att vi skall ha jämställdhet mellan kvinnor och män också inom offentlig verksamhet och att både kvinnors och mäns krafter behöver släppas loss. Men det är inte detsamma som att man skall privatisera den verksamhet som bedrivs i offentlig regi. Den offentliga verksamheten kan förändras och håller fortlöpande på att förändras. Jag som dagligdags under en följd av år tagit del av den Prot. 1987/88:120 verksamheten har kunnat se dessa förändringar. 16 maj 1988 Jag tycker det är litet märkligt att höra Ann-Cathrine Haglund tala om de dåliga lönerna inom den offentliga sektorn. Är det så att man har olika uppfattningar i moderata samlingspartiet om löneläget för kvinnorna inom den offentliga sektorn? Det är inte så länge sedan kommunalrådet i Malmö, som i andra sammanhang av moderata samlingspartiet framhålls som förespråkare för just privatisering, hårt kritiserade de höga lönepåslagen och de kraftiga kostnadsökningar som skulle bli en följd av den senaste avtalsrörelsen på den kommunala sidan. 77 Yo av föräldrarna i barnomsorgskön vill ha just kommunala daghem. 20 96 vill ha just kommunal dagmamma. 3 26 vill ha någon form av alternativ. Det finns i dag en lång rad mycket bra alternativ som ryms inom den övergripande pedagogiska målsättning som, tack och lov, styr den offentliga barnomsorgen. Jag har ändå kunnat märka en samklang mellan de borgerliga partierna när det gäller synen på en privatisering av barnomsorgen. Är det så att Ann-Cathrine Haglund delar t.ex. Bengt Westerbergs uppfattning att det är självklart att det skall startas daghem i första hand i områden med liten barnomsorg och många barn? Det är ju där marknaden finns. Är det så att Ann-Cathrine Haglund delar uppfattningen att barnomsorg är en bransch som är bra, därför att den kräver små kapitalinsatser — skulle ett daghem gå i konkurs finns det säkert på annat håll de som är beredda att rycka in och starta ett nytt daghem? Barnomsorgen styrs både av barnens behov och av föräldrarnas anspråk på tillgång till bra barnomsorg. Den skall självfallet också styras av ett bra arbetsgivaransvar. Man skall med andra ord ta vara på den kraft som finns hos de anställda inom barnomsorgen. Vi har ett mycket långt framskridet utvecklingsarbete med ett ökat ansvar på arbetsplatserna inom barnomsorgen, med nedflyttning av budgetansvar och resursansvar och med en ”nedplockning” av ålderdomliga hierarkier. Barnomsorgspersonalen kan således använda sin kreativitet och sin förmåga utan att vi för den skull behöver ta med de negativa effekter som en marknadsdriven barnomsorg skulle innebära.
Fru talman! Statsrådet Ingela Thalén talar om historiska lösningar. Vi lever ju nu i år 1988, och människor efterfrågar valfrihet och rätt att själva vara med och utforma och bestämma. Enligt SIFO:s undersökningar anser en överväldigande majoritet att privat sjukvård skulle vara bättre. En stor del av dessa människor är socialdemokrater. Av en annan SIFO-undersökning framgår att det finns ett massivt stöd för ett vårdnadsbidrag. Sju av tio vill ha ett vårdnadsbidrag som ger ökad valfrihet. Även inom socialdemokratin är en majoritet för ett vårdnadsbidrag. Och en majoritet tror att det inte skulle bli någon skillnad mellan privata och kommunala daghem. Tror statsrådet att vården och barnomsorgen skulle bli sämre om kvinnorna fick större möjlighet att vara med och utforma verksamheten? 114 Tror statsrådet att duktiga, kunniga och erfarna kvinnor som arbetar i barnomsorgen skulle bli sämre yrkesutövare om de t.ex. fick starta eget och driva ett daghem eller en förskola som ett eget litet företag? Tror inte statsrådet att patienterna själva kan avgöra vilken vård de vill ha? Tror inte statsrådet att föräldrarna kan kontrollera kvaliteten i barnomsorgen och att patienterna kan kontrollera kvaliteten i sjukvården? Under mina resor och studiebesök runt om i landet har jag mött mycken kvinnokraft och kunskap — inte minst ute i vården, bland kvinnor inom hemtjänsten och inom sjukvårdens olika områden. Det finns där en stor erfarenhet och vilja. Nästan alltid anser emellertid dessa kvinnor att det inte är någon som bryr sig om vad de säger. Det är aldrig någon som kommer ut till dem för att se hur de har det. Det är ingen som frågar dem om hur vården skall vara. En viktig orsak till personalbristen är naturligtvis att den lön de svenska sjuksköterskorna får för sitt slit och sitt stora ansvar är förhållandevis mycket lägre än i omvärlden. Det är säkert en viktig orsak. En annan viktig orsak är att man bryr sig så litet om hur personalen har det och hur den mår. Man lyssnar inte till personalens synpunkter på vården. Varför vill inte statsrådet låta kvinnokraften tränga fram i vården och barnomsorgen och få forma och påverka ? Varför skall inte kvinnor få starta eget?
Fru talman! Jag tror förvisso att den kraft som finns hos de enskilda kvinnorna inom vård och omsorg skulle vara lika god också i en annan organisationsform. Vård och omsorg skall emellertid inte styras av marknadskrafter. De förslag vi hitintills har sett har gällt företagare som anställer kvinnor. Enligt min uppfattning är kvinnornas anställningstrygghet starkare i en offentlig verksamhet. När det gäller kvinnors möjlighet att påverka, delta och över huvud taget ha ett inflytande i arbetsorganisationen ansluter jag mig till den uppfattning som har förts fram om att man lyssnar för litet på kvinnorna. Man lyssnar för litet på löntagarna, över huvud taget. Detta gäller även för stora organisationer inom det privata näringslivet. Mot bakgrund av den grundtanke Ann-Cathrine Haglund för fram emotser jag ett gemensamt ställningstagande för att stärka löntagarnas och kvinnornas ställning i verksamheten och på arbetsmarknaden, både inom den offentliga sektorn och inom den privata sektorn. Vi utnyttjar kvinnorna. Vi borde ge dem större möjlighet till inflytande både inom industrin och inom den offentliga verksamheten. Det är emellertid inte samma sak som att privatisera och marknadsföra t.ex. vård, omsorg och barnomsorg.
Fru talman! Marknadskrafterna skall inte styra, säger statsrådet. Men marknadskrafterna, det är ju vi allihop. Det är föräldrarna som väljer barnomsorg för sina barn. Det är vi som väljer vård, läkare och sjukhem och som i samverkan med våra äldre väljer äldreomsorg. Det är ju vi som är marknadskrafterna. Marknadskrafterna är också alla de förskollärare som vill starta eget, det är alla de sjukvårdsbiträden som vill starta eget, det är alla Prot. 1987/88:120 som vill vara med att forma och påverka. Skall inte vi som föräldrar och patienter kunna få vara med och påverka? Alla mina erfarenheter från besök hos personalen tyder på att personalens erfarenheter och kunskaper inte förmår tränga igenom i de storkoncerner som svensk sjukvård är organiserad i. Allt för mycket av nytänkande och nya idéer går förlorat. Alla skulle vinna på om monopolen bröts, om landstingens monopol på sjukvården bröts och om kommunernas monopol på barnomsorgen bröts. Att kvinnokraften vill blomma ut visar alla de enskilda alternativ som trots allt motstånd i form av styrande regler, byråkrati och höga skatter ändå kommer till. Men det är bara de starka som orkar gå igenom detta och ta dusten. De får också arbeta mycket hårt och betala ett högt pris. Jag är övertygad om att fler initiativ av detta slag skulle tas, om man bröt landstingens monopol på sjukvården och om man bröt kommunernas monopol på barnomsorgen. Jag återkommer till den första frågan i min interpellation: Vill inte statsrådet medverka till att monopolen bryts, så att kvinnornas ställning stärks och så att all denna kvinnokraft kommer till nytta i vårt svenska samhälle och kan forma de nya lösningar och idéer som vi behöver i vårt land för att klara framtiden?
Fru talman! Marknadskrafterna brukar som regel inte ta hänsyn till människor med särskilda behov, till barn med särskilda behov, till människor i utsatta situationer. Marknadskrafterna styrs dit där marknaderna är som starkast. Av dessa skäl och av många andra skäl anser jag att barnomsorgen inte skall privatiseras. Jag anser att barnomsorgen skall styras av andra krafter än marknadskrafterna. Barnomsorgen skall styras av barnens behov och inte av lönsamhetskraven.

Fru talman! Börje Hörnlund har frågat mig om jag är beredd att anvisa resurser för planerade satsningar på en mer kvalificerad och offensivt inriktad arbetsmarknadspolitik/arbetsmarknadsutbildning i Norrbottens län samt om regeringen är beredd medverka till en förändrad inriktning av arbetsmarknadspolitiken som syftar till att erbjuda ungdomar arbete eller utbildning i utsatta regioner enligt samma modell som i Norrbotten. Regeringens framgångsrika ekonomiska politik, kompletterad med en aktiv arbetsmarknadsoch regionalpolitik har resulterat i sjunkande arbets löshetssiffror och stigande sysselsättning även i utsatta regioner. Under de fyra senaste åren har arbetslösheten i de sex skogslänen minskat från 4,8 96 till 3,4 26, samtidigt som antalet sysselsatta har ökat. Detta har medfört en positivare befolkningsutveckling i dessa län, vilka under det senaste året uppvisar klart minskade flyttningsunderskott. Den förda arbetsmarknadsoch sysselsättningspolitiken har därför inneburit att de regionala obalanserna minskat. Arbetsmarknadspolitikens främsta inriktning är att hävda arbetslinjen, vilket innebär att arbete, utbildning eller andra arbetsförberedande åtgärder skall komma i första hand. Påståendet om att länsarbetsdirektören och arbetsförmedlingarna i Norrbottens län har en annan arbetsmarknadspolitisk inriktning på sin verksamhet än den regeringen förordar stämmer dåligt överens med verkligheten. De interna direktiven inom länsarbetsnämnden och vid arbetsförmedlingarna följer helt arbetslinjen. Mitt svar på Börje Hörnlunds första fråga är att regeringens nyligen framlagda Norrbottensproposition är en kraftfull åtgärd i syfte att stimulera en fortsatt positiv utveckling av sysselsättningen och att förstärka arbetsmarknadsutbildningen i Norrbottens län. Några ytterligare åtgärder avser således regeringen för närvarande inte att vidta. I mitt svar på Börje Hörnlunds andra fråga får jag hänvisa till det jag nämnde inledningsvis att en inriktning av arbetsmarknadspolitiken som Börje Hörnlund efterlyste är just den inriktning som gäller för arbetsmarknadspolitiken såväl i Norrbotten som i övriga landet och som givit Sverige en unik internationell uppmärksamhet på detta område.

Fru talman! Statsrådet förenklade inledningsvis problemen med utvecklingen i skogslänen genom att hänvisa till att arbetslöshetstalet sjunkit till 3,4 70. Hon ställde inte frågan varför arbetslöshetstalet sjunkit. Anledningen till sänkningen är i hög grad den att regeringspolitiken lett till en snabb utflyttning av unga människor. Kvar blir gamla och medelålders personer. Detta är orsaken till att jag har framställt min interpellation. Att jag har ställt Norrbotten i fokus beror på ett Eko-inslag, där det framhölls att man helt och hållet tänkte lägga om arbetsmarknadspolitiken för att få behålla ungdomarnai Norrbotten. Jag har stor förståelse för att det finns en stark önskan att så skall ske. På sikt är det nämligen en fullständigt ohållbar situation, om utflyttningskommunerna år efter år förlorar den unga generationen. Det har kommunerna inte råd med, och det har egentligen inte heller Sverige råd med. Jag menar att arbetsmarknadspolitiken kan användas på två sätt, dels till att utveckla en region, dels också till att avveckla en region. Erbjuds ensidig flyttning leder det förr eller senare till stora problem. Nu rör det sig i de utsatta länen. Jag har talat med länsarbetsnämndsrepresentanter för såväl Norrbotten och Västerbotten som andra län. Här finns det nu en stark vilja att erbjuda yrkesrörlighet, dvs. kvalificerade utbildningar för att fylla upp inom olika bristområden. Det är vad som skulle ske i första hand, och en flyttning skulle vara en andrahandsåtgärd, i princip en nödåtgärd. Det är egentligen detta som det hela gäller, och jag noterade att statsrådet egentligen inte svarade på min interpellation. När det gäller att slå vakt om arbetslinjen eller inte har jag ingen annan uppfattning än statsrådet. Tvärtom skulle jag kanske för min del vilja något hårdare slå vakt om arbetslinjen och ha litet mindre av kontanta arbetslöshetsersättningar.

Jag hoppas därför att statsrådet i en andra omgång något utvecklar sin syn på vad jag här har tagit upp. I de här utsatta länen upplever människorna faktiskt att man har bytt linje från rätt ensidig flyttning till flyttning i sista hand.

Fru talman! Att ungdomar flyttar är inte något nytt. Den gamla tidens studenter lämnade nästan alltid sin hembygd, särskilt de som var uppfödda i skogslänen. Den utbildningspolitik som har förts och som förs i vårt land ger våra ungdomar en bred kompetens och därmed också förutsättningar att söka och få jobb där de själva önskar. Flyttningar beror också många gånger på att ungdomarna fortsätter att utbilda sig vid någon högskola. Därför är det oerhört viktigt med satsningar på bl.a. Luleå högskola. Det som Börje Hörnlund i sin interpellation kallar socialdemokratisk koncentrationspolitik är egentligen en lyckad ekonomisk politik på så sätt att vi under de senaste åren sett en uppgång i näringslivet som nog inte många hade vågat tro på. Därmed har också arbetstillfällen skapats. Därför kan vi nu också ta oss an de regionala problem som finns. Om ungefär 14 dagar skall riksdagen besluta om särskilda insatser för Norrbottens län, bl.a. drygt 200 milj.kr. utöver ordinarie anslag för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Till stor del inriktas dessa på utbildning för att arbetsmarknadens krav skall kunna uppfyllas. Att fler ungdomar under de senaste åren flyttat från skogslänen beror inte på någon koncentrationspolitik utan på att det har funnits jobb att flytta till, vilket man inte kan påstå att det fanns under den borgerliga regeringsperioden. Då fick våra ungdomar i Norrbotten rådet att stanna kvar i länet utan jobb. De skulle alltså gå direkt från utbildning till arbetslöshet. Naturligtvis är ungdomsflyttningen förenad med bekymmer, inte minst för vårt län. Om man till detta lägger att ungdomarnas antal har minskat blir bilden än mer problematisk. Det är just denna bild som länsarbetsnämnden och arbetsförmedlingarna har sett. När de har arbetat med programmet Arbetsförmedling i utveckling har de ställt sig frågan: Hur skall vi kunna ändra på detta för att få behålla våra ungdomar? Som ett led i att försöka minska utflyttningen, men framför allt för att öka servicen, har man sagt att inga ungdomar skall behöva lämna länet utan minst ett erbjudande om arbete eller utbildning. Detta betyder absolut inte att vi har stängt länets gränser, utan helt klart erbjuds de sökande jobb där de önskar och där jobb finns att få. Detta är också en god service till företagen. Det görs ett fantastiskt jobb för att anpassa utbildningen till de behov som arbetslivet har. Även Norrbotten har fått del av landets positiva utveckling. Arbetslösheten bland ungdomar i åldern 16—24 år i Norrbotten har inte varit så låg som nu under april månad sedan 1975. Det gäller även kvinnorna. Vi kan också konstatera att det går betydligt bättre, inte minst för våra småföretag. Det särskilda projektet för östra Norrbotten, som pågår, har också gett mycket goda resultat. Fru talman! Vad vi i Norrbotten i dag behöver är att få fortsätta att arbeta som hittills, varvid alla goda krafter hjälps åt för att samverka för en positiv utveckling av länet. Vi behöver också få en förlängning av Östra Norrbottenprojektet, eftersom det är i dessa delar av länet som det är besvärligast och där så mycket nu precis har påbörjats. Där behövs stöd under en längre period. Jag förutsätter emellertid att vi även i fortsättningen, om vi får behålla en socialdemokratisk regering, kan återkomma till regeringen om det skulle behövas särskilda insatser. Jag vill påstå att det i dag är viktigt att vi inte svartmålar situationen utan att vi som politiker i stället ger alla som gör ett bra jobb på hemmaplan ett erkännande.
Fru talman! Norrbottenssatsningen är just en sådan satsning som Börje Hörnlund efterfrågar, med tonvikt på utbildning och på att ge arbetskraften i detta län möjlighet att delta i en utveckling och en breddning av arbetsmarknaden. Regeringen har ständigt hävdat att möjligheterna för människor att bo kvar skapas genom utveckling och breddning av de lokala arbetsmarknaderna. Det bästa sättet att göra detta är att ge utbildning — en bra arbetsmarknadsutbildning och en bred grundutbildning — för att inte minst unga människor skall kunna möta t.ex. 90-talets arbetsmarknad.

Fru talman! Först trodde jag att Monica Öhman hade utsett sig till advokat för vad jag brukar kalla flyttlasspolitiken. Sedan kom hon in på Norrbottensmodellen. Jag noterar att statsrådet i sitt andra inlägg uttalar sig positivt om det som sker i Norrbotten. De samtal jag har haft med ansvariga i Norrbotten säger mig att de känner en viss oro för att medlen framöver inte skall räcka till.

Där har man ju precis samma situation som Norrbotten. Det här får inte bli en Norrbottenslinje, utan det måste bli en linje för samtliga utsatta regioner om vi skall behålla god sämja inom riket. Jag vill därför veta om statsrådet visar samma välvilja gentemot övriga landet som gentemot Norrbotten och är beredd att anslå de medel som behövs för en ny inriktning av arbetsmarknadspolitiken. Det som har hänt i Norrbotten innebär ju en ny inriktning av arbetsmarknadspolitiken och kan bli en god hjälp när det gäller att utveckla dessa regioner.
Fru talman! Jag tror att jag precis lika bra som Börje Hörnlund känner till glesbygdens problem och bekymmer. Jag måste erkänna att jag faktiskt tror på centerns ärliga vilja att göra någonting åt detta. Problemet är ju bara att om olyckan skulle vara framme den 18 september, skall centerns samregera med moderata samlingspartiet och folkpartiet. Om Börje Hörnlund och jag nu har ungefär samma uppfattning om flyttlassproblemet, kanske Börje Hörnlund skulle ha litet högre ambitioner att försöka påverka sina borgerliga kamrater. Jag vill påminna om att moderaterna har sagt nej till Östra Norrbotten-projektet. Moderaterna säger nej till den särskilda satsningen i Arjeplog. Moderaterna säger också nej till 30 årsarbetare hos arbetsförmedlingarna som skall hjälpa till att klara de friställningar som nu sker på grund av basindustrins strukturomvandlingar. Det kan bli en nog så besvärlig nöt att knäcka. Jag råder Börje Hörnlund att starta redan nu med påverkan.

Till kammarens ledamöter har i dag utdelats en tidsoch ärendeplan för återstoden av riksmötet 1987/88.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för ett utförligt och diplomatiskt svar. Låt mig först säga att självklart måste alla vara glada för att Sovjets trupper äntligen är på väg att lämna det land de på sin regerings uppdrag så länge har ockuperat och torterat, både fysiskt och psykiskt. Det sovjetiska uttåget är en första seger för den afghanska motståndsrörelsen. Det är också en symbolisk seger för alla som tror på idéerna om alla folks rätt till frihet från främmande inblandning. Vi har all anledning att uttrycka vår beundran för mujahedin, som i en ojämlik kamp ändå har förmått visa en av supermakterna att också små folk kan vara okuvliga när kampen gäller deras egen frihet. Så några kommentarer till svaret. Jag vill då först starkt understryka att jag nyss sade att uttåget är en första seger för mujahedin. Kriget i Afghanistan är inte slut bara genom det s.k. fördragsverket i Geneve. I går, när de första soldaterna lämnade Kabul, sade Najibullah i ett tal att ”den afghanska armén nu är stark nog att försvara landet på egen hand”. Ett sådant yttrande skulle kunna tas som ett sällsynt dåligt skämt. Det enda hotet utifrån har Sovjet stått för. Men dess värre var det inte ett skämt. Najibullah vet att striderna inte upphör nu. Mujahedin kommer inte att ge upp förrän Najibullah och hans armé gått samma väg som Sovjets soldater. Mujahedin försvarar ju afghanerna mot ett politiskt system som infördes genom en statskupp. Så länge Najibullah är kvar kan man inte tala om ett verkligt självbestämmande och inte heller om verklig frihet. Dessa tankar uttrycktes i går i Aftonbladets ledare, och jag skulle tycka det vara bra om utrikesministern här ville instämma i de tankarna. Utrikesministern har vidare talat om att han hoppas på ”en brett förankrad politisk uppgörelse i Afghanistan”. Jag hoppas då att han inte menar att Najibullah skall ligga bakom den så som hans regering varit avtalspart i 'Genéeve. Han är en av de berörda parterna, men han medverkar bäst genom att låta den överväldigande majoriteten av afghaner sköta den breda förankringen och fatta beslut om landets framtid. Det är, herr talman, naturligtvis invändningsfritt att flyktingkommissarien redan nu börjar förberedelserna för repatrieringen av flyktingarna, men det behöver nog understrykas att det än så länge bara kan vara fråga om förberedelser. Sten Andersson har rätt i att fortsatt kamp inte kan uteslutas. Jag skulle vilja säga att det är ett understatement värdigt en excellens. Visst kan flyktingkommissarien behöva ha vissa kontakter även med den nuvarande Kabulregimen, men det är en självklarhet att de kontakterna skall tas med stort omdöme. Det har talats mycket om en särskild samordnare för FN:s hjälpinsatser. Har utrikesministern några färska uppgifter om hur långt den frågan har avancerat? Beslutet om att låta svenska officerare ingå i den s.k. övervakningskommissionen har fattats efter det att jag väckte min interpellation. Jag beklagar det beslutet, främst därför att det kan komma att uppfattas som ett indirekt svenskt stöd för Najibullah — och det, herr talman, vore mycket olyckligt, särskilt eftersom Sverige hittills har haft en nästan unik goodwill hos motståndsrörelsen genom våra goda kontakter med företrädare för den och genom den humanitära hjälp som vi har slussat in i landet. Jag inser ändå att när sådana beslut väl är fattade kan de inte ryggas. Jag kan däremot hoppas att de svenska officerarna har fått sådana instruktioner att det inte på något sätt kan uppfattas som om de samarbetar med den nuvarande Kabulregimen. Nu säger utrikesministern att det fortfarande råder oklarhet om de närmare förutsättningarna för att genomföra den övervakande insatsen, och det var ju en klar — om än inte särskilt klargörande — upplysning. Då vill jag naturligtvis veta när de oklarheterna beräknas bli utklarade. Har regeringen några tankar på att skicka dit fler officerare då? Och har regeringen inte ställt några som helst villkor för vår medverkan?

Herr talman! Att sovjetiska styrkor nu börjar lämna Afghanistan efter mer än åtta års ockupation och krigföring i landet får ses som en enorm seger för den afghanska motståndsrörelsen, det afghanska folket och dess kamp för ett fritt land, ett fritt land där de själva skall få bestämma om sin framtid. Jag understryker, precis som Karin Ahrland, att detta måste ses som ett absolut första steg. Det finns nämligen många frågetecken kvar. Bl.

Vi måste nu mycket noggrant vaka över att landet får bevaras som en helhet, så att det inte blir ett delat land. Det finns ingen i det afghanska folket som vill det. Afghanerna längtar självfallet efter fred, efter alla dessa år av lidande, då de har utsatts för ständiga bombningar från sovjetiska plan som har lett till att över 1,2 miljoner afghaner har dödats. Deras hus och byar har bombats och raserats. Hur många som har skadats vet vi inte säkert, men åtskilliga tusental har lemlästats och förvandlats till krymplingar för resten av livet. Dessutom har sovjeternas systematiska bombningar förstört fält, åkrar och fruktträd samt dödat djur. Man har också eldat upp skördarna och bränt på fälten. Detta är vad ryssarna och deras quislingregering har stått för. Följden har naturligtvis blivit svält och sjukdomar. Mot bakgrund av detta och med tanke på det fantastiska uppbyggnadsarbete som krävs, som kommer att kosta enorma resurser i fråga om såväl pengar som arbetskraft, fordras tillskott, hjälp och stöd. Men det fordras minsann också att Sovjet får ta ansvar för den förstörelse som man har orsakat. Inom centern har vi diskuterat denna fråga. Vi har kommit fram till att Sverige internationellt bör agera för att Sovjet krävs på ett krigsskadestånd. Min första fråga till utrikesministern blir därför: Är även Sten Andersson beredd att från regeringens sida agera för att vi internationellt skall arbeta för att Sovjet krävs på ett krigsskadestånd? Efter åtta års förstörelse av ett land är det ganska rimligt att man får stå till svars och hjälpa till att bygga upp landet igen. Nu förbereds alltså möjligheter för flyktingarna att återvända. Det har nyligen gjorts en intervjuundersökning bland flyktingarna.

Jag instämmer i den fråga som Karin Ahrland ställde beträffande vår syn på quislingregeringen i Afghanistan. Är det även den svenska regeringens synpunkt att denna regering inte kan sitta kvar, eftersom den tillsattes av ryssarna, dvs. att den nuvarande regeringen i landet inte kan sitta kvar och styra landet, utan att det måste vara folket självt som i fria val bestämmer om sin framtid? Beträffande det Genéve-avtal som leder till dessa förberedelser för flyktingarna att kunna återvända ställer också jag mig frågande till de svenska officerarnas roll som observatörer. Har man fått förtydliganden och förklaringar när det gäller vilken uppgift som dessa officerare egentligen skall ha som observatörer? Hur skall man på ett trovärdigt sätt och utan att misstänkliggöras kunna verka inne i landet? Jag inser att vi gemensamt har fattat beslutet om att ett antal svenska officerare skall vara med och övervaka att ryssarna lämnar landet.

Herr talman! Jag fick nu höra av Sten Andersson att vi självfallet kommer att ställa stora krav på Sovjetunionen. Det var emellertid inte ett klart och tydligt svar på frågan om man kommer att kräva att Sovjetunionen skall betala krigsskadestånd på samma sätt som Tyskland fick göra efter första världskriget. Jag tycker att det är självklart att den skall betala som förstör så mycket för så många människor och förstör för så enormt stora ekonomiska värden i ett land, att det kommer att ta många år att bygga upp det igen. Det är som sagt självklart att de skyldiga skall betala för denna förstörelse. Egentligen borde alla kunna ställa sig bakom detta krav och inse att det är berättigat att begära krigsskadestånd. Det är svårt att avgöra hur vårt förtroendekapital berörs i och med att vi har sänt observatörer. Visst är det viktigt att se till att de sovjetiska styrkorna räknas, så att man har en klar bild av deras åtgärder för att lämna landet. Det stora förtroendekapital som vi har byggt upp hos det afghanska folket kan dock skadas av att vi nu låter våra officerare vara övervakare och kanske på det sättet vara i Najibullahs klor litet grand. Det här fredsavtalet är nämligen unikt — om vi nu skall kalla det för fredsavtal. Det har slutits mellan två parter som inte är de krigförande parterna. Motståndsrörelsen och Sovjet har krigat mot varandra, men motståndsrörelsen har inte fått vara närvarande under dessa sex års ”fredsförhandlingar”. Därför kan man ju ifrågasätta hur världssamfundet, alltså FN, har agerat i detta sammanhang. Det är ju unikt att föra fredsförhandlingar där den ena krigförande parten inte ens en gång har kunnat delta. I fredsavtalet nämns motståndsrörelsen knappast vid namn. Detta är ju historieförfalskning!
Herr talman! Först får jag tacka för uppgiften om den utsedde särskilde samordnaren. Sedan måste jag fråga Sten Andersson en sak. När han talade om Kabulregimen skedde detta också i diplomatiska ordalag. Jag är inte diplomat — jag representerar Sveriges riksdag. Jag skulle vilja veta om regeringens utrikesminister instämmer i Aftonbladets rubrik i går — ni tillhör ju samma parti. Där stod det: ”Quislingen i Kabul måste också ut.” Jag vill gärna ha ett klart besked på den punkten. Jag är fortfarande något tveksam till Sten Anderssons påstående att det var alldeles omöjligt för Sverige att säga nej till generalsekreterarens begäran. Vi vill ju gärna vara någon form av världssamvete, och det kan också vara trevligt och bra ibland att vi är det.

Det kan väl inte vara så, Sten Andersson, att det inte skulle ha blivit någon övervakningskommission alls om just Sverige hade sagt nej. Det tror inte jag på. Det finns faktiskt andra länder som också kan ställa upp. Det viktiga för mig, när vi nu har ställt upp, är: Vilka klara försäkringar har Sten Andersson om att svenska officerare inte på något sätt kan sammanblandas med Najibs regering?

Herr talman! Jag vet att Sten Andersson är socialdemokrat. Jag trodde faktiskt att också Aftonbladet var ett socialdemokratiskt organ. Men jag vet i varje fall vad Aftonbladet tycker i denna fråga, och jag undrar: Tycker inte socialdemokraterna precis som Aftonbladet i denna fråga? Det skulle annars förvåna mig väldeliga. Jag ger här utrikesministern en chans att erkänna att han står på samma sida som Aftonbladet när det gäller denna sak. Jag kan fortfarande inte förstå att det verkligen inte skulle ha blivit någon övervakningskommission eller något eld-upphör-avtal eller vad vi skall kalla det, bara för att den svenska regeringen hade sagt nej. Däremot är det faktiskt på det sättet att vi skulle kunna hjälpa till alldeles utomordentligt i det fortsatta arbetet för en fredlig utveckling, och förmodligen på ett bättre sätt, om vi inte hade varit med på detta stadium. Det är detta som jag har velat försöka få fram i och med den här interpellationen. Samtidigt har jag ju sagt att när ett sådant här beslut är fattat, oavsett om jag inte gillar det — och vad oppositionen eventuellt sade eller inte sade i utrikesnämnden kan vi ju inte tala om här i riksdagen —, får jag inte rygga beslutet. Men jag frågade också från talarstolen: Är regeringen beredd att skicka ännu fler officerare om en sådan förfrågan kommer?

Herr talman! Först ber jag att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation — ett svar som ger en bra grund för en diskussion om den svenska Baltikumpolitiken. Det är nämligen bra att Sten Andersson slår fast att Sverige inte kan acceptera de brott mot mänskliga rättigheter som i dag pågår i Baltikum. Det är något som förtjänar att sägas, inte bara i diplomatiska sammanhang utan också klart och tydligt inför opinionen i vårt eget land och i det ständigt pågående samtalet i det internationella samfundet. Det är också bra att Sten Andersson inte avfärdar tanken på de baltiska staternas rätt till självbestämmande, på samma sätt som har skett tidigare i denna kammare i år, även om han å andra sidan inte säger sig vilja ta upp frågan gentemot Sovjetunionen. Herr talman! Det är viktigt att vi i Sverige genom vår konkreta politik ger stöd till dem som i dag i de baltiska staterna försöker hävda de mänskliga frioch rättigheterna. Det är viktigt att vi hävdar den självklara rätten för baltiska medborgare att utan risk för att utvisas från sitt land få verka för mänskliga frioch rättigheter, en bevarad nationell identitet och rätten till nationellt självbestämmande. I det sammanhanget kan noteras den Europarådsresolution som jag refererar till i min interpellation och som även utrikesministern refererar till. Den går något längre än vad som framgår av utrikesministerns referat. Den ger nämligen ett klart uttryck för Europarådets parlamentariska församlings inställning till de baltiska staternas rätt till självbestämmande. Det är en viktig del i det resonemang som vi i Sverige har anledning att föra när det gäller vår svenska politik gentemot Baltikum. Jag vill gärna slå fast att det måste vara varje regerings ansvar att bedöma och avgöra när och om det är lämpligt att föra denna typ av frågor på tal med ett land som Sovjetunionen. Samtidigt är det viktigt att tanken på att de baltiska folken har rätt till självbestämmande och visionen av att de någon gång skall kunna vara nationer med självbestämmande hålls levande samt att den inte, på grund av att den just i dag måhända framstår som orealistisk, förpassas åt sidan. Bara tanken att vi skulle ha gjort det med ett land som Spanien på den tiden då diktaturen där syntes vara orubblig förskräcker. Det är också viktigt, herr talman, att de som i dag verkar för mänskliga frioch rättigheter i Baltikum, försöker värna om sin nationella identitet och verka för en rätt till nationellt självbestämmande känner en resonans i de demokratiska samhällena. Där ger Europarådets parlamentariska församling klart uttryck för sin inställning, och det vore av värde om utrikesministern här i riksdagen i dag ville redogöra för vad den svenska regeringen anser om de baltiska folkens rätt till självbestämmande och därmed också vad regeringen anser om Europarådsresolutionen i denna del. Herr talman! Det som nu sker genom glasnost och perestrojka ger oss ökade möjligheter att som grannland göra en insats. Samtidigt ställer den växande oppositionen mot förryskningen, det allt starkare intresset för vad som sker i västvärlden och engagemanget för mänskliga frioch rättigheter ökade krav på vår solidaritet med våra grannfolk i Estland, Lettland och Litauen. Vi kan genom konkreta insatser öka den baltiske medborgarens möjligheter att vända sig mot övriga Europa för impulser, kontakter och kunskap i stället för att enbart vara hänvisad till Moskva. Vi kan bidra till ett kontaktnät västerut, som kan bli strategiskt viktigt för de baltiska staternas ställning i Sovjetunionen. Vi kan genom de kontaktoch informationsvägar vi skapar ge en ökad insyn i de baltiska samhällena. De kan därmed öka utrymmet för dem som vill ge uttryck för andra åsikter än regimens. Det är mot den bakgrunden som det också finns anledning att reflektera över vår uppgift att som fritt samhälle reagera mot varje form av förtryck. Det gäller i Baltikum och det gäller i andra delar av världen. Jag skulle vilja hävda att det är en än större förpliktelse när det gäller de baltiska folken. De intar, vilket framgår av utrikesministerns svar, en särställning. För Sveriges del är det lätt att peka på de många olika banden; kulturella, historiska och geografiska. De ger oss också särskilda möjligheter att genom konkreta insatser stödja det av positivt värde som sker i dag i Baltikum. Ett sådant exempel är situationen för de balter som hotas av utvisning. Vi skall självfallet göra allt vi kan för att ta emot dem här i Sverige, men jag skulle likväl gärna vilja fråga utrikesministern vad regeringen avser att göra för att i det internationella samfundet väcka opinion mot de folkrättsstridiga utvisningarna av balter, vilka bara är skyldiga till ett brott, nämligen att vilja utnyttja sina mänskliga frioch rättigheter. Herr talman! Jag vill verkligen inte medverka till att utrikesministern förlorar sin röst, och därmed Sverige sin röst i världen, men jag skulle också angående den svenska Baltikumpolitiken vilja veta om Sveriges regering anser att de baltiska folken, liksom det palestinska folket eller folket i Namibia, har rätt till självbestämmande. Jag skulle gärna vilja veta vilka konkreta åtgärder regeringen avser att vidta för att ge stöd till dem som verkar för mänskliga frioch rättigheter.

Herr talman! Sverige hävdar i många sammanhang, med rätta, folkens självbestämmanderätt. Det är riktigt att så sker. Det sker i internationella sammanhang, i Förenta Nationerna och på andra ställen. Det är bl.a. en grund för de ställningstaganden vi har gjort i en mängd fall. Jag erinrar t.ex. om att vi aldrig godkände Frankrikes anspråk på att Algeriet skulle vara en integrerad del av det franska hemlandet. Gunnar Hökmark refererade nyss till vårt ställningstagande att Namibia inte skall vara en integrerad del av Sydafrika. Det har vi aldrig accepterat. Det har kanske sydafrikanerna inte heller krävt. Vi tar också ställning till hemlandsproblematiken i Sydafrika. Vi accepterar inte sådana saker, eftersom de inte grundas på något folkligt beslut. Självfallet är det viktigt att vi vågar upprätthålla dessa principer även när det gäller länder i vår omgivning. Det är det som är utgångspunkten för Europarådets resolution, i vilken man talar om att också de baltiska folken, som andra folk, skall ha rätt till självbestämmande. Nu kan jag erinra om att också den sovjetiska grundlagen hävdar unionsrepublikernas rätt att begära utträde ur unionen. Genomförandet av ett sådant beslut måste naturligtvis enligt grundlagen godkännas av Högsta Sovjet. Men det är alltså inte ens i den sovjetiska grundlagen konstitutionellt omöjligt att tänka sig att man respekterar folkens självbestämmanderätt. Jag tycker aldrig att det kan vara fel att påpeka dessa förhållanden eller att erinra om hur det gick till när de baltiska staterna integrerades i det sovjetiska riket. Det har gjorts många gånger tidigare av olika personer. Säkert känner utrikesministern till att Östen Undén som riksdagsman, innan han blev utrikesminister, när Baltikum införlivades med Sovjet uttalade: ”Tre förut självständiga stater har likviderats på några dagar. Den skenbara frivilligheten kan inte bedra någon iakttagare.” Olof Palme erinrade 1980 om hur Estland hade berövats sitt nationella självbestämmande genom samförståndet mellan Hitler och Stalin.

Vid den debatt vi hade för någon tid sedan med anledning av Europarådsresolutionen var det uppenbart att utrikesministern då inte var beredd att göra det. Nu händer det ju mycket i Baltikum. Mycket av det som tidigare var omöjligt att säga där och som bara kunde sägas av balter och andra i exil, kan nu sägas i Baltikum. Den artikel som den estniske utrikesministern Arnold Green publicerade nyligen i Sydsvenska Dagbladet visade vilket intresse man nu har av att utveckla sina relationer med Sverige i olika avseenden. Man erinrar inte bara om trafiken, om flygförbindelserna och annat sådant, utan man talar också om vänortskontakter. Man har vänortskontakter med Finland och Danmark men inte med Sverige, konstaterar den estniske utrikesministern. Han noterar också att turismen är långt ifrån helt utbyggd, och han pekar på en rad andra områden. Jag skulle vilja framhålla ett område, herr utrikesminister. Det är ett förslag som finns i folkpartiets motioner och går ut på att man skulle använda de möjligheter till kontakt som Sveriges Radios utlandsprogram innebär. Man skulle ge utlandsprogrammet i uppdrag att översätta samma veckoöversikt som vi sänder österut på ryska även till estniska, lettiska och litauiska språken och sända dem. Det handlar alltså inte om ett specialprogram för de baltiska staterna utan om att samma information som vi ger medborgare i Sovjetunionen i dess helhet också skulle kunna ges till dem som föredrar att lyssna på sitt eget modersmål, estniska, lettiska eller litauiska. Jag kan inte förstå varför vi i denna fråga, som ändå inte statsfinansiellt kan innebära en kostnad av större betydelse, måste vara så försiktiga. Jag uppfattar det som ett tassande kring osäkerheten om hur man i Moskva skulle reagera på detta och att det är grunden till att vi inte fått ett positivt beslut. Med den utveckling vi nu kan se och med hänsyn till de önskemål som framförts från de baltiska staterna själva kanske utrikesministern vågar fatta mod och se till att det kommer ett förslag till anslag, som ger förutsättningar för Sveriges Radios utlandsprogram att ordna sändningar av det slag jag här talat om.

Herr talman! När det gäller de baltiska folkens rätt till självbestämmande vill jag säga att möjligheten att förverkliga denna rätt givetvis i allra högsta grad är beroende av i vilken utsträckning den idén och tanken är levande i världssamfundet. De baltiska folken kan historiskt visa tillbaka på en nationell identitet som också förenas med en kulturell och religiös identitet i skilda avseenden. Det är någonting som vi i dag inte kan bortse från. Vi kan inte alltid enbart göra vårt agerande beroende av vad som från gång till annan har sagts om de enskilda folken i världspolitikens stora spel. Här har vi också vårt eget land och vår egen nationella identitet att tänka på. Den får aldrig kompromissas bort av någon annan, utan vi måste alltid vara beredda att ge stöd åt tanken att andra folk liksom vi har rätt till nationellt självbestämmande. Mot denna bakgrund avkräver jag egentligen inte utrikesministern ett svar på frågan, om regeringen är beredd att driva denna sak gentemot Sovjetunionen, utan jag utbad mig ett besked om regeringens syn på frågan om de baltiska folken har en rätt till självbestämmande. I förlängningen av våra krav på mänskliga frioch rättigheter och demokrati i Baltikum ligger ändå detta. Då kan det vara av värde att ett land i närheten också levandegör denna tanke. Herr talman! Jag håller helt med utrikesministern om att det just nu sker mycket i Baltikum. Jag tycker mot den bakgrunden att man kan rikta en viss kritik mot regeringen. Det finns i dag en obalans i den svenska utrikespoliti ken. Vårt engagemang för problem och konflikter i andra delar av världen är ofta stort, men när det gäller det som sker i Baltikum gör vi ibland alltför litet. När det gäller att ta till vara de möjligheter som i dag öppnar sig i de baltiska staterna gäller det att vinna och försvara terräng som möjliggör ett ökat skydd och värn för de mänskliga frioch rättigheterna. Det är mot den bakgrunden som jag också efterlyser ett besked från utrikesministern om vilka konkreta åtgärder — förutom att föra fram kritik i internationella fora — som regeringen är beredd att vidta för att öka vår egen insyn i det baltiska samhället och balternas möjligheter att orientera sig i det västeuropeiska samhället.

Herr talman! Utrikesministern bedriver litet skuggboxning mot en i varje falli kammaren icke närvarande opinion. Jag delar helt uppfattningen att det inte skulle mötas med framgång att i dagsläget gentemot Moskva driva kravet på att de baltiska staterna omedelbart skulle bli självständiga. Men principen om folkens självbestämmanderätt brukar vi hävda i en mängd olika sammanhang — och den skall vi enligt min uppfattning också hävda när det gäller folk i vårt grannskap. Den förändring som skulle leda till självständiga baltiska stater torde förutsätta att det först sker en grundläggande förändring i Sovjetunionen som sådan, dvs. att Sovjetunionen går över till en demokrati av det slag som vi känner från västvärlden. Men dit är steget säkert ännu långt.

Jag delar också uppfattningen att vad det nu handlar om är att vidta en mängd praktiska åtgärder för att vidga våra kontakter och vårt informationsutbyte med de baltiska staterna. Jag vill fråga om utrikesministern har någon kommentar i dag till förslaget att låta Sveriges Radios utlandsprogram få medel för att kunna sända en översättning av det veckoprogram som sänds på ryska också på de baltiska språken. Det skulle vara ett sätt att för vår del markera en vilja att informera dem som bor i de baltiska staterna om Sverige och svenska uppfattningar och etablera en kontakt som för dem kulturellt skulle ha stort värde.